Fru talman! Under våren brukar varje helg användas för årsmöten och vardagarna för bolagsstämmor i såväl ideella föreningar som bostadsrättsföreningar eller andra bolag där det finns aktiekapital. I vanliga fall brukar detta vara mycket trevliga tillställningar där man möter gamla vänner och nya bekantskaper, tar en kopp kaffe och kanske en bit smörgåstårta. Det blir livliga diskussioner om vad man tycker kring olika saker. Det kan handla om huruvida taket ska läggas om eller om det ska göras en investering av företaget. Men så ser det inte riktigt ut denna vår. Corona har satt sina spår även i fråga om detta, precis som på många andra områden. Även i fråga om denna åtgärd har vi en total enighet i civilutskottet och i Sveriges riksdag. Det tycker jag är en styrka för vårt land i en sådan här tid. Miljöpartiet har, liksom andra partier och många organisationer, årsmöten, medlemsmöten och andra träffar helt digitalt eller via telefon. Vi har stadgar som möjliggör detta, men så ser det inte ut för alla föreningar, bolag och kooperativ. Det är problematiskt i en sådan här tid, eftersom det inte finns någon laglig möjlighet att avstå från att hålla årsstämma och inte heller att skjuta upp den till efter sista tillåtna dag. Samtidigt är den rådande situationen sådan att många aktieägare eller medlemmar får svårt att delta för att rekommendationer ska följas, till exempel för att man tillhör en riskgrupp för covid-19 eller på grund av att man inte kan resa till den ort där stämman ska hållas. Fru talman! Regeringen har därför på mycket kort tid lagt fram ett förslag som ska möjliggöra för fler att delta på de bolags och föreningsstämmor som ska genomföras. Det är ett förslag som ett enigt civilutskott har tillstyrkt och som riksdagen om en liten stund kommer att fatta beslut om. Denna nya lag föreslås träda i kraft den 15 april 2020, och den ska upphöra att gälla vid utgången av 2020. Det är alltså en tillfällig lag. Den gör att det blir lättare att delta utan att närvara personligen, så att riskgrupper eller stora grupper av människor inte fysiskt ska behöva träffas på samma plats. Styrelsen för bolaget eller föreningen ska enligt denna lag kunna besluta om att samla in fullmakter för ett utpekat ombud eller ordna poströstning, även om bolagsordningen eller stadgarna i vanliga fall inte möjliggör detta. I ekonomiska föreningar ska styrelsen också kunna besluta om att i större utsträckning än vad som anges i stadgarna kunna anlita ombud. Dessa åtgärder gör att vi kan bidra till samhällets insatser mot den pågående smittspridningen, i stället för att öka risken för att covid-19 sprids än mer. Den nya tillfälliga lagen ger aktieägare och medlemmar en chans att göra sina röster hörda utan att riskera sin egen eller andras hälsa. Förslagen omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och företag på finansmarknaden. Detta gör att de kan genomföra stämmorna och årsmötena med så stor öppenhet och så demokratiskt som är möjligt i denna situation. Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.